Herr talman! Vi har nu att behandla sex motioner från den allmänna motionstiden i år. Alla berör ersättningar för sjukresor. De flesta av motionerna gäller frågor som behandlades av sjukreseutredningen, vilken avlämnade sitt betänkande i juni 1981. De krav som framförs i motion 453 av Margareta Persson och Bengt Lindqvist samt i motion 1800 av Gunnar Björk i Gävle m.fl. har aktualiserats genom sjukreseutredningen. Detsamma gäller de problem som Maria Lagergren m.fl. tar upp i motion 1274, nämligen kommunernas rätt till ersättning för sjukresor som de ombesörjer. I sjukreseutredningens betänkande föreslås att kommuner och landsting skall kunna få ersättning från sjukförsäkringen, precis som motionärerna begär. Eftersom utredningsbetänkandet f. n. bereds i departementet yrkar utskottet avslag på motionerna 453, 1800 och 1274. När det gäller motionen 450 av Hagar Normark m.fl. begär motionärerna en översyn av sjukreseförordningen syftande till att även arbetsresa skall kunna ersättas som sjukresa. I motionen framförs att sjuktiderna kan förkortas om en sjukskriven person, som egentligen är arbetsför men inte kan ta sig till och från arbetet på grund av kvarvarande rörelsehinder, skall kunna få ersättning från sjukförsäkringen för arbetsresor med taxi. Utskottet menar att motionärernas förslag medför en genomgripande förändring av reglerna för sjukresor. Ett bifall till motionen innebär att riksdagen ställer sig positiv till att arbetsresor i vissa fall skulle jämställas med sjukresor till och från läkare och sjukhus. Vi är därför inte beredda att nu ta ställning till en sådan ändring av ersättningsreglerna som motionen syftar till. Därför yrkar vi avslag på motion 450. Slutligen skall jag säga några ord om motionerna 455 och 1258 av Rune Backlund m.fl. resp. Gunhild Bolander. Innehållet i motionerna har Gunhild Bolander föredragit här. Gemensamt för dessa motioner är kraven att vissa delar av sjukreseutredningens förslag inom en snar framtid skall föreläggas riksdagen för beslut. Centerledamöterna i utskottet har också reserverat sig till förmån för dessa motioner. I Gunhild Bolanders föredragning här talade hon om de höga kostnader som drabbar vissa grupper i samhället. Jag kan hålla med Gunhild Bolander om det. Men det borde centerpartiet ha haft i tankarna, när centern höjde karensbeloppet för resekostnader. Den höjningen är en produkt som härrör från den centerpartistiska socialministern. Under behandlingen av ärendet uppvaktades utskottet av handikappförbunden. De påpekade de kostnader höjningen skulle komma att medföra. När utskottet för ungefär ett halvår sedan behandlade motioner med samma krav som de vi har att ta ställning till nu, var vi eniga om att avvakta beredningen av sjukreseutredningens betänkande. Vi hade oss bekant i november 1982 att socialdepartementet förberedde en behandling av utredningens betänkande. Och socialministern har därefter i propositionen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen aviserat att en arbetsgrupp skall tillsättas med representanter för socialdepartementet och Landstingsförbundet. Arbetsgruppen skall till den 1 januari 1984 redovisa ett underlag för beslut om hur sjukreseutredningens förslag skall genomföras. Efter regeringsskiftet har det alltså snabbt tagits initiativ till att den så angelägna frågan — på den punkten håller jag med Gunhild Bolander — om sjukreseersättning skall få en lösning. Gunhild Bolander frågade vad som nu förhindrar utskottet att ta ställning till förmån för motionerna. Jag vill vända på frågan och säga: Vad var det som förhindrade socialdepartementet att ta initiativ till en lösning av den här frågan under den förra regeringsperioden? Sjukreseutredningen lämnade sitt betänkande i juni 1981. Remisstiden gick ut den 2 november 1981. Därefter återstod ungefär tio månader för den sittande regeringen att ta initiativ så att någonting skulle hända när det gällde sjukreseutredningens förslag. Men åtminstone inom oppositionen fick vi aldrig någon kännedom om att något som helst förslag eller initiativ var på gång. Jag vänder mig alltså åter till Gunhild Bolander och ställer frågan: Vad var det för hinder som låg i vägen under denna tid?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
Herr talman! När frågan behandlades i socialutskottet i höstas trodde alla att det skulle komma ett regeringsförslag i kommande budgetproposition. Det gjorde det inte, och därför väckte jag på nytt frågan om speciellt sjukresor med flyg till Gotland. Förslaget i den nya propositionen 174 om att överflytta det ekonomiska ansvaret till sjukvårdshuvudmännen innebär att det går år efter år utan att någonting händer. När man nu kan påvisa att det inte innebär några merkostnader att lösa frågan för gotlänningarnas del menar jag att utskottet kunde ha brutit ut speciellt den här frågan och därmed fått den ur världen, när vi nu har väntat i decennier på att få frågan löst. Det är faktiskt inte på något sätt ett övermaga krav, utan det handlar om ett rättvisekrav som borde ha varit tillgodosett för länge sedan.
Herr talman! Jag ber att få instämma med Gunhild Bolander i att den här frågan kunde ha varit löst tidigare; initiativ kunde ha tagits tidigare. Anser man från centerpartiet att man har väntat i decennier, borde man under sex års regeringsperiod med två centerpartistiska socialministrar åtminstone ha kunnat föra fram något initiativ. Detta var vad vi påpekade i vår motion 1981/82:1099. Då visste vi att sjukreseutredningens förslag var klart, och vi visste att remissarbetet var klart. Men vi krävde då inte, som Gunhild Bolander gör här nu, att få ett speciellt förslag i enlighet med utredningen. Däremot pekade vi på att remissutfallet hade visat på så delade meningar att förslaget borde behandlas i en och samma omgång. Det är precis vad vi skrev i vår motion, som vi nu fullföljer i regeringsställning. Jag har fortfarande inte fått något svar från Gunhild Bolander beträffande vad som hindrade centerregeringen att aktualisera den här frågan efter november 1981.
Herr talman! Det talas om de sex borgerliga regeringsåren. Under hela den tiden väcktes förslag i riktning mot en lösning av frågan för gotlänningarnas del. Men de förslagen gick till sjukreseutredningen, som lade fram sitt betänkande på sommaren 1981. Det kan naturligtvis sägas att den borgerliga regeringen, under de tio månader den hade på sig, hade kunnat lägga fram ett förslag. Men det var mycket annat som skulle behandlas, och regeringen hann förmodligen inte med det. Jag är dock ganska övertygad om att det förslaget hade förelegat i dag om vi hade haft en icke-socialistisk regering.
Herr talman! Jag vill bara konstatera som ett sammandrag av Gunhild Bolanders senaste yttrande att vad centerpartiet inte hann och orkade med skall socialdemokraterna genomföra på ett halvår.

Herr talman! I vpk:s motion 729 tar vi upp frågan om en översyn av hur kostnadsskyddet— en översyn av högkostnadsskyddet i alla dess delar. Det är bara det att den motionen inte behandlas i utskottets betänkande 23 utan tas upp i ett senare betänkande under rubriken Ersättning till sjukvårdshuvudmännen. I den motionen behandlar vi högkostnadsskyddet med utgångspunkt i uppfattningen att det borde gälla alla barn i en familj. F. n. gör det inte det, om det exempelvis är fråga om två föräldrar som har flyttat samman och som har barn med sig in i den nya familjebildningen. Det gäller inte heller fullt ut vid ren sjukvård, utan det blir bara fråga om en halv stämpling. Vi i vpk anser att man, oavsett om man söker läkarvård eller sjukvård i övrigt, skall ha full stämpling. Vår motion innefattar också högkostnadsskydd för resor. Det förhållandet att motionen inte finns med i det här betänkandet bottnar sannolikt i att den innehåller flera delkrav. Vi har ansett att det finns anledning att se över allt detta och att man framgent bör se till att i högkostnadsskyddet innefattas de olika delar som vi har tagit upp. Men det finns anledning att återkomma därom när motionen behandlas. Vi har från vpk vid flera tillfällen begärt en total avgiftsbefrielse när det gäller sjukvård, och i avvaktan på en sådan vill vi åtminstone ha en förbättring av högkostnadsskyddet. Vi har samma uppfattning — att resekostnaderna bör omfattas av högkostnadsskyddet — som motionärerna Margareta Persson och Bengt Lindqvist framför i motionen 453. Därför tänker vi för vår del stödja den reservation som har fogats till betänkandet och som bl.a. gäller den motionen. Det är mer formella skäl vad gäller utskottsbehandlingen än politiska skäl hos oss som gör att vi inte har någon egen reservation. Men vi har uppfattningen att detta skall vara med, och vi kommer därför att stödja reservationen. Vi kommer alltså också att ta ställning i frågan om sjukresor till och från Gotland, som omfattas av samma reservation. Det gör vi bl.a. därför att vår partiförening på Gotland tidigare har gjort en hemställan till riksdagsgruppen om att vi skall aktualisera de här frågorna. Vpk på Gotland tycker, i likhet med Gunhild Bolander, att de nuvarande reglerna — som innebär att kostnad för flyg inte får ingå i reskostnaderna — är orimliga när det gäller en plats som Gotland med dess speciella belägenhet. Jag skall inte lägga mig i trätan mellan ett f. d. regeringsparti och det nuvarande regeringspartiet om anledningen till att man inte har lyckats få fram ett förslag i den här riktningen. Jag vill bara konstatera att det nu föreligger ett förslag, och vi kommer att ställning till förmån för det.

Herr talman! Med anledning av att socialförsäkringsutskottet har avstyrkt motionen 1274 angående nyttjande av färdtjänsten vid sjukresor vill jag mycket kort utveckla vad vi motionärer syftade till med vår motion. Jag har själv arbetat på ett servicecenter för pensionärer och har fortfarande väldigt god kontakt med dessa åldringar, varför jag vet hur de upplever detta med att ej få använda färdtjänsten för resor till och från sin läkare. Det är för dem inte i första hand fråga om ekonomin, utan det är krånglet kring resan som oroar dessa gamla människor. De skall säga till taxiföraren om ett kvitto på reskostnaderna. De skall be läkaren, som ofta är ganska jäktad, att få kvittot påskrivet. När de kommer hem till bostaden skall de sända kvittot — eller kvittona, om de har gjort flera resor, vilket inte är ovanligt — till försäkringskassan. Dessutom skall de bifoga läkarintyget. Efter en tid av väntan kommer sedan en postanvisning på pengarna, som patienten då får anlita färdtjänsten för att hämta på postkontoret. Enligt min mening bör denna fråga kunna lösas på det smidigare sätt som vi har föreslagit i motionen, t.ex. genom en överenskommelse mellan staten och kommunen om ersättning direkt till kommunerna för både handikappade och gamla med färdtjänstbevis, gärna, som vi har sagt i motionen, med ett schablonbelopp. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande, eftersom utskottet har ansett att beredningen av sjukreseutredningens betänkande bör avvaktas, innan riksdagen vidtar någon åtgärd. Jag har därför endast till protokollet velat framföra dessa synpunkter, så att beredningen lättare skall kunna beakta desamma.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas också motionen 450, som jag tillsammans med några kamrater väckte under allmänna motionstiden. Vi föreslår att försäkringskassan skall kunna ersätta resor till och från arbetet, om man därmed kan nedsätta sjukskrivningstiden. Vi har inte tänkt oss likställighet med sjukresor, vilket innebär en avgift. Bakgrunden till motionen är denna: En person fick genom en ryggskada en lång sjukskrivning, bl.a. genom att vederbörande inte själv kunde köra bil och inte heller kunde använda kollektiva färdmedel. Han måste ta taxi. När han väl kom till sin arbetsplats, kunde han sköta sitt arbete. Han begärde ersättning från försäkringskassan med motiveringen att försäkringskassan skulle tjäna på att ersätta resorna. Att det är så kan bevisas genom följande exempel. Antag att sjukpenningen är 300 kr. per dag. Taxiresa till och från arbetet går på 50 kr. per dag. Om försäkringskassan betalar taxiresorna, blir det en vinst på 250 kr. per dag. Men försäkringskassan kunde i det fallet inte ersätta resorna på grund av rådande bestämmelser. Oavsett sjukpenningens storlek är det angeläget att folk inte behöver vara sjukskrivna i onödan, med tanke på hur nedbrytande en sjukdomsperiod kan vara och hur det undergräver familjeekonomin. Till detta skall också läggas produktionsbortfallet som blir följden. Jag menar naturligtvis inte att någon som behöver vara sjukskriven skall tvingas tillbaka i förtid till arbetet. Men det finns åkommor som inte är till hinder för att sköta vissa jobb. Vissa benbrott, bristning av hälsena osv. är inte något större hinder för att klara t.ex. ett kontorsarbete. Men det behövs rätt lång tid i gipsförband. Vi har här i riksdagen sett kamrater som gått på kryckor men som har skött sitt uppdrag och hellre velat göra det än gå sjukskrivna. När det gäller resor till och från arbetet går det ibland ganska långt att utnyttja arbetskamrater. Jag känner också till många fall där arbetsgivaren betalat resorna. Men alla har inte arbetskamrater som kan ställa upp. Och kan man räkna med att ett litet företag kan ställa upp med dagliga reseersättningar? Jag tror inte det, och jag anser att det är principiellt fel att räkna med att företagen skall göra det. Jag är något besviken på utskottet, som inte gett den idé motionen tar upp ens ett hedersomnämnande. Visst är vi ändå överens om hur viktigt det är att sjukskrivna snarast kan återgå till arbetet. Om försäkringskassan ersätter resorna, kan det hjälpa många att slippa en lång sjukskrivning. Utskottet hänvisar bara till att detta förslag är något nytt i försäkringssystemet och att det skulle bli stora gränsdragningsproblem. Visst är denna idé en nyhet, men den omständigheten får inte hindra att vettiga förslag undersöks. Gränsdragningsproblem kan lösas. En utredning skulle kunna ge svar på hur det skall ske. Herr talman! Vi måste öppna de vattentäta skott som finns mellan myndigheter som genom byråkrati, revirtänkande och brist på samordning hindrar smidiga lösningar både för den enskilde och för samhället. Jag kommer inte att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen, men jag kommer tillbaka i detta angelägna ärende.

Herr talman! Vi har tidigare under det här betänkandets behandling lyssnat på en debatt om sjukresor till och från Gotland. Långa resvägar för att kunna få specialistvård måste ibland accepteras. Vad som inte borde få fördröjas är möjligheten till lättnader vad gäller färdsätt. Det är möjligt att ge gotlänningarna stora lättnader genom att ge ersättning för flygresor till Karolinska sjukhuset eller annat sjukhus på fastlandet. Jag hari en fråga till socialministern tidigare i år krävt åtgärder. Svaret var då tyvärr inte positivt. Socialministern hänvisade till sjukreseutredningen och ville ha en samordning. Utskottet vill vänta på att den aviserade beredningen blir klar. Det är naturligtvis bra med samordning, men i det här fallet är kravet från gotlänningarna så starkt och så befogat att riksdagen bör bifalla kravet som framförs i motion 1258 om att regeringen snarast skall lägga fram förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vad gäller mom. 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:23.

Herr talman! Gunhild Bolander frågade varför socialförsäkringsutskottets moderata ledamöter inte har anslutit sig till reservationen rörande sjukresor med flyg från Gotland och varför vi inte vill ta ställning nu. Svaret är enkelt. Reservanterna föreslår inget annat ställningstagande än det vi redan har gjort. Reservanterna föreslår nämligen inte att det skall beslutas om sjukresor med flyg från Gotland. De föreslår en beställning till regeringen, och den beställningen har regeringen redan fått. Den har fått beställningen två gånger t.o.m. — dels av en utredning, dels i anslutning till behandlingen av den motion som Gunhild Bolander själv refererade. Utskottet har alltså inte kunnat finna att det föreligger någon praktisk möjlighet att märkbart påskynda den utvecklingen genom att upprepa beställningen från riksdagens sida i dag. Det är hela förklaringen. Jag är helt övertygad om att gotlänningarna kommer att få sina sjukresor med flyg. Gunhild Bolander kommer att bli nöjd. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om saken inte inom en ganska snar framtid kommer att beslutas av en enhällig riksdag. Hela argumentationen om ressvårigheten osv. är i sak helt överflödig. Ingen bestrider detta, alla är överens. Det handlar här om en procedurfråga. Jag tror icke att det är möjligt att med den metod som här föreslås nämnvärt påskynda den proceduren. I så fall, Gunhild Bolander, hade det varit enkelt att föreslå en lagtext.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1982 83:1603 av Maj-Lis Landberg och mig, i vilken vi begär att regeringen prövar förutsättningarna för att utöka listan över kostnadsfria läkemedel och hjälpmedel till att omfatta medel för de psoriasissjuka. Psoriasis är en ärftlig hudsjukdom, som kan finnas i flera generationer utan attutlösas. Vanligen drabbas den psoriasissjuke första gången i tonåren, men sjukdomen kan också uppstå senare. Läkemedelskostnaderna är höga för de psoriasissjuka, då man inte får ersättning för t.ex. de uppmjukande salvor som måste användas varje dag. Till detta kommer alla andra preparat som den psoriasissjuke måste använda. Vi motionärer anser att det inte kan vara riktigt att en så stor grupp som psoriatikerna utgör inte skall vara berättigade till kostnadsfria läkemedel. Högkostnadsskyddet, som infördes fr.o.m. den 1 juli 1981, avser endast 15 läkarvårdsbesök eller läkemedelsinköp. Det är inte tillräckligt, med tanke på den mängd av bl.a. salvor som psoriatikerna använder. Herr talman! Med anledning av det sagda ber jag att få yrka bifall till motion 1982/83:1603 yrkande 2, som innebär att riksdagen skall begära att regeringen prövar förutsättningarna för att utöka listan över kostnadsfria läkemedel och hjälpmedel till att omfatta även de psoriasissjuka.

Herr talman! Margit Sandéhn och Maj-Lis Landberg har i motion 1603 begärt att även psoriasis skall hänföras till sådana sjukdomar som ger rätt till kostnadsfria läkemedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar. Först några ord angående frågan om handikappersättning. Den prövas i enlighet med 9 kap. lagen om allmän försäkring. Här gäller samma krav för den psoriasissjuke som för övriga handikappade. Så till läkemedlen. Socialpolitiska samordningsutredningen prövade noga frågan om ett eventuellt utökande av den nuvarande förteckningen över kostnadsfria läkemedel. Den skulle då komma att omfatta ett stort antal sjukdomar och läkemedel, vilket i sin tur skulle leda till en rad avgränsningsproblem. Om man gjorde gränsdragningen så vid att alla vanliga s.k. folksjukdomar fanns medtagna, eller om man upphävde kraven på läkemedlens aktiva beståndsdelar, kunde på sikt så gott som samtliga läkemedel bli kostnadsfria, konstaterade utredningen. Ett avgörande skäl mot en utvidgad kostnadsfrihet var, framhöll utredningen, att de kostnadsfria läkemedlens funktion kunde ifrågasättas med hänsyn till att dessa i stor utsträckning förskrivs samtidigt med prisnedsatta läkemedel. Kostnadsfriheten förlorade då sin självständiga betydelse. Som ett första led i riksförsäkringsverkets och socialstyrelsens projekt att följa upp och utvärdera de olika förmånerna inom läkemedelsområdet ingår bl.a. att belysa hur förskrivningen av kostnadsfria läkemedel har påverkats av högkostnadsskyddets införande. I projektets uppgifter ingår också att föreslå åtgärder.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
Herr talman! Mot bakgrund av att de psoriasissjuka är en så stor och bortglömd grupp, som även lider psykiskt av sin sjukdom, anser vi motionärer att det inte är riktigt att de själva skall betala sina läkemedel. Vi är litet besvikna över att utskottet inte har varit mer välvilligt inställt till vårt krav.

Herr talman! Jag skall på grund av den sena timmen fatta mig mycket kort. Till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:25 finns fogade fyra moderata reservationer. Betänkandet handlar om den s.k. AES-sektorn på våra universitet. Vissa av utbildningarna inom denna sektor har under flera år utretts. Ett förslag till en förändrad linjeindelning har lagts fram av den s.k. AU-utredningen. Den gick ut på att det skulle finnas tre allmänna utbildningslinjer inom denna sektor: en ekonomlinje på 140 poäng, en förvaltningslinje på 140 poäng och en personaladministrativ linje på 140 poäng. UHÄ framförde förslaget i sin petita. Den socialdemokratiska regeringen ansåg sig av ekonomiska skäl inte kunna acceptera utbildningens längd på ekonomlinjen och på den personaladministrativa linjen. Man föreslog i stället att utbildningarna på dessa båda linjer endast skulle omfatta 120 poäng. Detta gjorde man trots att utredningen klart visade att utbildningens längd borde omfatta minst sju terminer och trots utbildningsinstansernas klara påpekande att utbildningen av kvalitetsskäl inte fick förkortas. Nu har utskottet enhälligt beslutat föreslå att de tre utbildningarna skall omfatta 140 poäng, och det tycker vi moderater är bra. Däremot kan vi inte acceptera förslaget om ekonomlinjens uppläggning. Vi anser att en etappindelning av ekonomutbildningen inte är förenlig med de krav man bör ställa på utbildningens kvalitet. Förslaget är enligt vår uppfattning belysande för den socialdemokratiska utbildningspolitiken.

På de mindre orterna kommer utbildningen enligt min uppfattning att bli kvalitetsmässigt underlägsen de större högskolornas. Lärarna på de mindre orterna kan omöjligt vara kompetenta inom ett tillräckligt brett område. Oaktat detta kan de komma att undervisa inom ett flertal skilda specialiteter, för vilka andra högskolor kan erbjuda kanske fyra eller fem lärare med särskild kompetens. Vi moderater anser att en sammanhållen, fullständig ekonomutbildning försvåras, om det ekonomiska basbeloppet skulle ges. Vi vill i stället ha en riktig utbildning — utan basbelopp och etappindelning — bestående av kurser där fördjupningsstudier kan ske när som helst under utbildningstiden. Vi anser att såväl ekonomiska som utbildningsmässiga skäl talar för detta. Vi avvisar således förslaget om att dela upp ekonomutbildningen i etapper och att förlägga den till platser som i dag inte har ekonomutbildning. Befintliga lokala linjer och enstaka kurser med ekonomisk inriktning bör enligt vår uppfattning i stället ges även under kommande budgetår på de platser som vi anvisat i vår reservation. Den merkostnad på ungefär 3,3 milj.kr. för en kvalitetsförstärkning av ekonomlinjen plus den förlängning av samma linje som UHÄ anser nödvändig redan för det kommande budgetåret växer till en kostnad på ungefär 10 milj.kr. för budgetåret 1986/87, när de studenter som nu börjar på ekonomlinjen kommer att examineras. Finansieringen av detta har majoriteten inte tagit ställning till på ett riktigt sätt, utan man låter UHÄ lösa problemet. Man viftar delvis bort det med att antyda att flertalet studerande ändå torde läsa mer än 120 poäng genom att utnyttja utbudet av enstaka kurser. Även om detta är korrekt — och jag tror att det delvis är detkommer ändå en merkostnad att uppstå för statsmakterna. Den av majoriteten föreslagna AU-reformen kommer att bli en dyr reform genom att utbildningen på de tre linjerna skall bedrivas på ett stort antal orter och till stor del i liten skala. Vi moderater anser att resurserna i stället kan frigöras genom att ekonomutbildningen ges endast på de orter som i dag har fullständiga linjer om minst 120 poäng. Den begränsningen torde också enligt vår uppfattning kunna finansiera de nödvändiga kvalitetsförbättringarna på linjen. I den mån det skulle visa sig att ytterligare resurser är nödvändiga, så bör dessa åstadkommas genom en allmän minskning av linjernas dimensionering. Det bör enligt vår uppfattning ankomma på UHÄ att lämna förslag i det här hänseendet. skrivit till utskottet och påtalat att utbildningens volym är för stor och att en reduktion på ungefär 10 26 är nödvändig, vilket stämmer bra med det moderata förslaget. Det finns inte arbetsmarknadsmässiga skäl att ha en så kraftig dimensionering av ekonomutbildningen. Man tror helt enkelt inte att efterfrågan kommer att öka så starkt i framtiden. Jag delar den uppfattningen. Låt mig ta ett enda konkret exempel. Det finns i dag i runda tal 5 000 organiserade civilekonomer. Jämför det med den kommande årliga utbildningen på över 3 000 civilekonomer. Till slut, herr talman! Den sista reservationen rör PA-linjen, som genom sin förläggning nu har fått möjlighet till viss handledd studiepraktik. Vi anser det därför inte nödvändigt att man ställer kråv på ospecificerad arbetslivserfarenhet som förkunskapskrav. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer.

Herr talman! Som vi hört av Rune Rydén vill reservanterna att man skall frigöra resurser genom att ekonomutbildningen endast ges på de orter där fullständiga linjer om minst 120 poäng finns. Begränsningen skulle finansiera nödvändiga kvalitetsförbättringar. Från utskottets sida anser vi att det bör ankomma på UHÄ att redovisa förslag om hur den av utskottet förordade förlängningen av ekonomlinjen samt linjen för personaloch arbetslivsfrågor skall finansieras. Vidare åligger det UHÄ att i sedvanlig ordning begära medel för kvalitetsförbättringar på de tre aktuella linjerna. Vad beträffar dimensioneringen och lokaliseringen kan jag hålla med om att det var delade meningar i fråga om etapporganisationen av de nya linjerna. Det var också därför som AU-gruppen och UHÄ lade ned så stort arbete kring dessa frågor. UHÄ anser nu att etappavgångsmöjligheterna löses på ett ändamålsenligt sätt. När det gäller de farhågor som reservanterna har för att en sammanhållen fullständig ekonomutbildning försvåras om det ekonomiska basblocket ges, har det enligt UHÄ ett sådant innehåll att det erbjuder en meningsfull utbildning även för den som avslutar sina studier efter genomgånget basblock. När man nu får möjlighet att lokalisera enbart basblock inom ekonomlinjen till vissa mindre högskoleenheter, så skapas möjligheter för en basutbildning på det ekonomiska området vid de mindre enheterna utan att dessa tillförs de resurstillskott som en lokalisering dit av en fullständig linje skulle förutsätta. Utskottet instämmer också i propositionens förslag om arbetslivserfarenhet som villkor för särskild behörighet för linjen för personaloch arbetslivsfrågor. Utskottet anser det vara särskilt viktigt att de studerande äger viss förtrogenhet med arbetslivet och dess villkor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets
Herr talman! Iris Mårtensson säger att majoriteten vill ge UHÄ i uppdrag att utreda var medlen skall komma ifrån för att bekosta de här förlängningarna av utbildningarna. Dessutom skall man, om man behöver det, begära ytterligare medel för kvalitetsförbättringar av de här tre linjerna. Jag gör det konstaterandet att det kommer att kosta mer pengar över statsbudgeten. Kvalitetsförbättringar behöver ske på dessa tre linjer, framför allt när det gäller ekonomlinjen. Förlängningen av ekonomlinjen kommer också att innebära en merkostnad. Jag tycker att man klart borde ha angivit detta. Vidare säger Iris Mårtensson att frågan om etappavgången har lösts på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker inte alls att så är fallet. Basblocket innehåller nämligen ett flertal olika ämnen som knappast kan vara särskilt arbetsmarknadsförberedande för dem som väljer att gå igenom enbart den utbildningen. Inte heller ger det möjlighet till fördjupningsstudier. Det innehåller 5 poäng i samhälle och företag, 15 poäng i ekonomistyrning, 5 poäng i marknadsföring samt 5 poäng i organisationsteori och personaladministration. Sedan kommer en del hyggliga poäng: 20 poäng i nationalekonomi, 20 poäng i statistik och ADB samt 10 poäng i juridik. Man blir inte en bra ekonom med den utbildningen. Man behöver fördjupningsstudier på ett sådant basblock, och sådana kan man skaffa sig endast på de större utbildningsorterna. Vad till slut gäller arbetslivserfarenheten tycker jag att det hade varit rimligt, om man hade föreskrivit att det skulle vara fråga om en arbetslivserfarenhet som man har nytta av i utbildningen. Nu är det fråga om en helt ospecificerad arbetslivserfarenhet. Man kan i princip stå och fylla på bensin i bilar på en bensinmack under den tid som man får tillgodoräknad som arbetslivserfarenhet. Vad har man för nytta av det på PA-linjen? Dessutom kommer i den nuvarande arbetsmarknadssituationen många studerande att missa en utbildningschans genom att de inte ens kommer att kunna få de 12 månaders praktik som de behöver. Ute på utbildningsorterna är man klart besviken över kravet på arbetslivserfarenhet, och man anser det helt onödigt, allra helst som utbildningslinjen nu har utvidgats till 140 poäng, med möjlighet till praktik under utbildningstiden.

Herr talman! Frågan om en reformering av utbildningarna inom det administrativa och ekonomiska området har under flera år varit föremål för utredning. UHÄ har föreslagit dels organisatoriska förändringar, dels flera viktiga kvalitetsförstärkningar. Regeringsförslaget i budgetpropositionen innebär att de organisatoriska förändringarna accepteras, men att den föreslagna ökningen av resurserna för de administrativa och ekonomiska utbildningarna i huvudsak uteblir. Detta var bakgrunden till att vi i vår partimotion från folkpartiet om forskning och högre utbildning inte ställde oss bakom regeringsförslaget. Vi strök i stället under att det viktiga är åtgärder som bidrar till att höja utbildningarnas kvalitet. Den viktigaste kvalitativa förändringen av ekonomlinjen och linjen för personaloch arbetslivsfrågor är en förlängning med ett halvår. Det innebär också att vi får en internationell anpassning. Förslaget tillstyrktes också praktiskt taget enhälligt av remissinstanserna. Nu har det glädjande inträffat att socialdemokraterna i utbildningsutskottet har lämnat regeringsförslaget om att ekonomlinjen och linjen för personaloch arbetslivsfrågor endast skall ha en längd av tre år. Vi har nått en uppgörelse i utbildningsutskottet, som innebär en förlängning med ett halvår, vilket innebär att kraven från universiteten och högskolorna har beaktats. Folkpartiets partimotion har alltså tillmötesgåtts i denna viktiga fråga. Följer riksdagen utskottsmajoriteten, betyder den här förändringen mycket för hela den samhällsvetenskapliga utbildningen inom högskolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 30 om vissa högskoleanslag m.m.

Herr talman! Jag vill helt kort säga följande. Till utbildningsutskottets betänkande nr 30 har fogats en moderat reservation. Den handlar om internationaliseringen av utbildningen och forskningen. Visserligen är utskottet välvilligt ställt till en ökad internationalisering av den högre utbildningen och forskningen, men finner det inte påkallat att riksdagen gör några särskilda uttalanden i den frågan. Vi moderater nöjer oss inte med detta utan anser att en ökad internationalisering är så viktig för vår forskning och utbildning att vi vill se den stimulerad och önskar att hinder undanröjs genom åtgärder från regeringens sida. Detta gäller inom speciellt två områden. För det första bör reglerna för att få studiemedel ses över, så att de generellt i högre grad än f. n. medger utlandsstudier. För det andra vill vi ha till stånd en liberalare tillämpning av bestämmel serna för att i svensk examen få tillgodoräkna sig studieresultat uppnådda vid utländskt universitet. Dessutom vill vi framhålla det angelägna i att språkutbildningen i gymnasieskolan ges en sådan omfattning och ett sådant djup att kurslitteratur på främmande språk i större utsträckning kan användas inom den högre utbildningen. Innehållet i utbildningen inom olika ämnesområden måste alltid sättas in i sitt internationella sammanhang. Läromedel på t.ex. engelska, tyska och franska bör därför komma till användning i ökad omfattning, och det kräver att de studerande redan vid tillträdet till högskolan har goda språkkunskaper. Universitetslärarna bör motiveras att ta in internationella aspekter i sin undervisning, vilket bör uppmärksammas i fortbildningen av dem. Vidare bör utländska gästforskare och lärare i större utsträckning än f. n. användas i undervisningen. Och naturligtvis skall de studerande stimuleras till någon tids utlandsvistelse. Jag vet av egen erfarenhet att få sätt är framgångsrikare än en utlandsvistelse för att få förståelse för internationaliseringens betydelse för forskningen och den högre utbildningen och därmed också för hela vårt land. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:30.

Herr talman! Margot Wallströms alla frågor vill jag bara kommentera med att säga att visst har vi i vår reservation förslag om förändringar! Vi vill för det första ha till stånd liberalare bestämmelser när det gäller möjligheterna att få studiemedel för utlandsstudier. Jag skulle kunna ge Margot Wallström många konkreta exempel på hur man i dagsläget avslår ansökningar från svenska studenter som vill resa utomlands för att studera. Jag tycker att det är beklagligt att man har den här mycket restriktiva tillämpningen. Om man hade en liberalare syn på de här tingen skulle flera kunna resa utomlands och studera, och det skulle öka internationaliseringen bland svenska studerande. För det andra är det besvärligt för att inte säga omöjligt att få tillgodoräkna sig utländska examina och utländska utbildningar i examina här i Sverige. Där vill vi också se förändringar. Sedan håller jag helt med Margot Wallström om att man sysslar med det här på de lokala högskolorna. Det tycker vi är bra; det skall man fortsätta med-— det har vi ingenting emot. Men på de här två konkreta punkterna vill vi se förändringar för att vi skall kunna uppnå en förbättring på internationaliseringens område. Låt mig sedan än en gång upprepa kravet på goda språkkunskaper. Dagens gymnasieungdomar har kanske goda språkkunskaper i engelska och ett av språken tyska och franska när det gäller att tala. Men det är inte tillfredsställande språkkunskaper från universitetens synpunkt när det gäller att tillgodogöra sig facktext. På den punkten har det skett en klar försämring. Jag tror att om man koncentrerade utbildningen litet mera på sådana avsnitt skulle man underlätta för dagens studenter att tillgodogöra sig facklitteratur på utländska språk. Det är nämligen ett hinder i många fall i dagens undervisning att studenterna inte, kan göra det på ett tillfredsställande sätt. Man tvingas tillverka kompendier och föredra utländsk litteratur på föreläsningarna därför att studenterna inte klarar av att läsa, inte ens på engelska i tillfredsställande omfattning. Det är därför, Margot Wallström, som vi har en reservation och pekar på dessa punkter.

Herr talman! Margot Wallström argumenterar litet grand med den obotfärdiges förhinder. Vi begär här att regeringen skall lägga fram ett förslag om hur man skall förändra denna studiemedelslagstiftning, för att göra det möjligt att tillgodose våra intressen. Därför har vi detta i reservationen. Sedan tycker jag att man skall se över möjligheterna för svenska studerande att kunna studera utomlands. Det finns utbildningar som vi inte kan klara av här i Sverige, vissa profiler som inte finns här i landet. Då skall vi ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig dem. Men framför allt är det betydelsefullt för svenska studenter att komma ut till andra länder och få tillgodogöra sig en utbildning där, leva i landet, studera där och skaffa sig de erfarenheter som behövs för att man skall kunna fungera i positioner i näringslivet eller inom den offentliga sektorn och senare i kontakter med representanter för det landet på en likvärdig bas. Därför är det mycket viktigt att vi har denna internationalisering och att vi strävar att öka den. I annat fall finns det en mycket stor risk för att vi i Sverige kommer att ställa oss vid sidan av det internationella utbildningsväsendet.

Fru talman! Det internationella handikappåret 1981 avslutades med något som har betecknats som det fulaste politiska beslut som någonsin har fattats. Då beslutade riksdagen att sjukvårdshuvudmännen skulle få rätt att ta ut differentierade avgifter för sjukvård från pensionärer i de fall när ersättning för vården inte utgår från den allmänna försäkringen. Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som konsekvent gått emot detta beslut i riksdagen och i landstingen. Vi påpekade redan från början att systemet skulle hänsynslöst drabba en stor grupp människor som på grund av sjukdom befinner sig i en tvångssituation. Tyvärr har alla våra farhågor bekräftats, och de ekonomiska konsekvenserna har i många fall blivit förödande för sjuka människor och deras anhöriga. Sjukvårdshuvudmännen ide landsting som tillämpar det nya avgiftssystemet har främst sett detta som en möjlighet att utöka resp. landstings inkomster. Först i andra hand har hänsyn tagits till den enskilde patientens problem. Det finns många missuppfattningar kring systemet med differentierade vårdavgifter. En vanlig missuppfattning när det gäller vilka som får betala differentierade vårdavgifter är att det är pensionärer som blivit utförsäkrade efter att ha vårdats 365 dagar inom långvården. Men det är fel. Från den dag då pension utgår räknas alla vårddagar ihop, både vårddagar på akutsjukhus och konvalescenthem och vårddagar i långvårdssjukhus. Man kan alltså bli utförsäkrad utan att ha vårdats en enda dag inom långvården. En pensionerad människa kan bli utförsäkrad den dag hon är 18 år lika väl som den dag hon är 80. Allt beror på det individuella hälsotillståndet. Det fungerar så att ju sjukare man är, desto hårdare får man plikta för det. De som förespråkar differentierade avgifter hävdar att långtidssjukvård skall jämställas med eget boende inom kommunens äldrevård. De som säger detta visar att de har en underlig syn på hur en bostad skall vara och fungera. Eget boende bör väl innebära rätt till avskildhet, möjligheter att kunna låsa om sig, att ha sina möbler, att ha tillräcklig plats för sina saker och att själv bestämma när man vill gå och lägga sig på kvällen. Dessa krav tillgodoses inte inom långvården. Har tillskyndarna av systemet lika blygsamma krav på sitt eget boende som de menar att sjuka pensionärer skall hålla till godo med? Ett av de oärligaste argumenten för differentierade avgifter är att de långtidssjuka ligger på långvården och samlar på sig förmögenheter. Vill man verkligen komma åt de privata förmögenheterna bör det ske genom en skärpning av förmögenhetsbeskattningen, som vpk har föreslagit. Men de som förespråkar differentierade avgifter har aldrig instämt i våra krav. Man kommer inte åt förmögenheterna genom de differentierade vårdavgifterna. När man räknar ut vilken avgift en pensionär skall betala är det nämligen bara avkastningen av förmögenheten som läggs till pensionen. Detta får till följd att en pensionär som har en förmögenhet på några hundra tusen kan betala lika mycket i avgift som en pensionär som har en skaplig ATP. Förmögenheten kvarstår alltså. I utskottets skrivning över de motioner som kräver ett slopande av det orättvisa avgiftssystemet framhålls det att de differentierade vårdavgifterna lett till problem vid tillämpningen.

Dessutom har bedömningen skiftat mellan olika handläggare. Utskottet skriver också att det är en allvarlig sak om möjligheterna till rehabilitering av långvarigt sjuka pensionärer försvåras av det nya systemet. Trots denna skrivning — och detta är anmärkningsvärt — avstyrks de motioner som kräver att de differentierade avgifterna skall slopas. Utskottet hänvisar till den arbetsgrupp som tillsatts av statsrådet Gertrud Sigurdsen och som har fått i uppdrag att följa upp och belysa tillämpningen av reglerna om differentierade vårdavgifter. Det påpekas att arbetsgruppen bör arbeta i nära kontakt med handikappoch pensionärsorganisationerna och utnyttja de erfarenheter och kunskaper som där finns. Men dessa organisationer har ju redan till socialutskottet redovisat sina erfarenheter av systemet och krävt att det skall avskaffas för att det drabbar orättvist, motverkar rehabilitering och sätter den personliga integriteten ur spel. Tror inte socialutskottet på de 200 skrivelser som kommit till utskottet? Om man inte tror på vad som där sägs, kan det väl knappast vara meningsfullt att åter efterhöra deras uppfattning i frågan. Socialdemokraten Margareta Persson har i en motion krävt att det nuvarande systemet skall förändras. Hennes partikamrat Bengt Lindqvist har uttalat sig i samma riktning. Och Stockholms arbetarekommun har krävt att de differentierade vårdavgifterna skall slopas. Men trots detta finns det ingen reservation i utskottsbetänkandet från socialdemokraterna till förmån för motionen. Tror inte heller Bengt Lindqvist och Margareta Persson på handikapporganisationernas beskrivning av hur systemet har utfallit? Hur kommer ni att rösta, när ni inte har någon egen reservation att rösta på? I den moderata reservationen föreslås visserligen att de differentierade vårdavgifterna skall slopas, men inte för alla. Man har i skrivningen framhållit att i klara vårdfall, dvs. om man kan bedöma att patienterna långvarigt skall bli kvar på en långvårdsavdelning, bör det utgå högre avgifter än för andra patienter. Vänsterpartiet kommunisterna kräver att de differentierade vårdavgifterna skall slopas. Vår inställning är att sjukvård inte skall betalas genom avgifter från den enskilde utan att sjukvården skall betalas av alla, rättvist över skatten. Vi tolererar inte att man nöjer sig med generösare jämkningsbestämmelser — själva behovsprövningen är förnedrande. Att den långtidssjuke skall behöva skriftligen motivera sina personliga behov — pengar till cigarretter, hårvård, bio och liknande — är inte värdigt och rimligt.

Vi har nu fått fullständiga belägg för att det här systemet med differentierade vårdavgifter medför alla de nackdelar som vänsterpartiet kommunisterna varnade för redan från början. Vi menar att det inte är någon svaghet — det är en styrka — att stå upp och säga att man gjorde en felbedömning och att systemet därför skall ändras. Det har också visat sig i Stockholms läns landsting att ungefär 17 96 av dem som ansökt om jämkning har fått en lägre avgift än tidigare. Men det visar bara att det finns stora pensionärsgrupper som har en så dålig ekonomi att även den tidigare avgiften är för hög. Systemet bör slopas, och jag yrkar bifall till vår reservation nr 2 av Inga Lantz.

Fru talman! Frågan om de differentierade avgifterna i sjukvården har tilldragit sig stort intresse. Sedan förra året har sjukvårdshuvudmännen rätt att differentiera patientavgifterna för pensionärer sedan deras fria sjukvård löpt ut. Det kan vara skäl att påpeka att vad riksdagen beslutade för två år sedan var just det — att ge landstingen rätten att ta ut differentierade avgifter. Det är landstingen, inte riksdagen, som bestämmer hur avgifterna skall se ut. De reservationer som avgivits av moderater och vpk innebär att man vill förbjuda landstingen att besluta i denna fråga. Oavsett vilken åsikt man har om det lämpliga i att ta ut olika avgifter för samma vård, borde det vara möjligt att låta politikerna i landstingen — liksom man nu har den rätten i kommunerna — besluta i denna fråga. Jag vet inte vad det är som gör att moderater och kommunister inte vill anförtro denna fråga åt landstingen. Som jag strax skall redovisa, menar jag att vi måste vara kritiska mot hur rätten att differentiera avgifterna tillämpats, åtminstone i vissa landsting, men jag ser för den skull inte någon anledning att frånta landstingspolitikerna rätten att besluta i frågan. De har ansvar för vården, de nås av samma synpunkter och kritiska anmärkningar som vi gör, de lever faktiskt ännu närmare denna verklighet, de borde få behålla förtroendet att också besluta i frågan. Jag kan förstå om vänsterpartiet kommunisterna, som är för centralstyrning i alla sammanhang, med lag vill styra besluten i landstingen. Men varför moderaterna driver denna konformitet förstår jag inte. Det viktigaste är naturligtvis sakfrågan, oavsett vem som beslutar. Vi skall naturligtvis här i kammaren diskutera principen bakom de differentierade avgifterna och effekterna av dem, även om besluten i detaljer fattas på annat håll. De berörda människorna är naturligtvis intresserade av det — inte av vem som fattar besluten. Jag vill därför kraftigt understryka att det inte är rättvisan man återvänder till om man slår in på reservanternas väg. En återgång till den gamla ordningen innebär ju nämligen, att de som får vård inom den kommunala åldringsvården måste fortsätta att betala differentierade avgifter, medan de som får vård av landstingen får betala enhetliga och mycket lägre avgifter. Skillnaden mellan dessa vårdformer före 1982 var i genomsnitt så stor som 600 kr. per månad. Denna orättvisa påtalades ofta och intensivt under många år, innan beslutet att ge landstingen samma rätt som kommunerna har, infördes 1981. Denna orättvisa vill alltså moderater och kommunister nu återinföra. Det kan inte vara någon lösning att byta ut en ordning som visat sig ha brister mot en ordning som är djupt orättvis. Lösningen måste ligga i att rätta till bristerna i hela vårdsystemet. Om det inte går med det nuvarande avgiftssystemet får man se över detta system för hela vårdapparaten. Jag har respekt för att moderaterna ändrat åsikt beträffande de differentierade avgifterna inom sjukvården, men jag finner det mycket anmärkningsvärt att de, utan att blinka, vill återinföra den ojämlika och orättvisa behandling som vårdbehövande pensionärer utsattes för tidigare. Differentierade avgifter är heller ingen ny företeelse inom sjukvården. Fram till 1974 tog ett antal landsting ut differentierade avgifter. I en dom fastslog regeringsrätten då att denna ordning inte vilade på laglig grund. Då övergick landstingen till generella avgifter, medan kommunerna kunde fortsätta att ta ut differentierade avgifter. Från den dagen drevs också från olika håll kravet att landstingen borde få rätten att differentiera avgifterna fastlagd i lag. Det vanligaste argumentet för detta var just att uppnå likvärdiga förhållanden i åldringsvård och långtidsvård. Ett annat motiv var och är att, i de fall samhället övertagit försörjningsbördan det också borde vara möjligt att ta ut en del av kostnaden härför. Inom folkpartiet var vi länge tveksamma till differentierade avgifter inom vården. I vårt partiprogram från 1972 finns det t.o.m. inskrivet att differentierade avgifter inom vården inte bör tillämpas. Därav följer naturligtvis inte att riksdagen måste förbjuda landstingen att själva besluta i frågan. Frågan drevs emellertid fram till en förhandlingsuppgörelse mellan staten och Landstingsförbundet. Överenskommelsen var klar i mars 1981 och anmäldes i proposition 1980/81:187. Föredragande i den propositionen var dåvarande statsråden Karin Söder och Elisabet Holm. Det bör alltså noteras att det var moderaterna som hade ansvaret för sjukvårdsfrågorna i den dåvarande regeringen när den överenskommelse med landstingen träffades som öppnade vägen för differentierade avgifter. I den proposition där avtalet anmäldes aviserades att regeringen skulle återkomma med erforderlig lagändring sedan lagrådet hörts. Så skedde också i särskild proposition. Då hade Karin Ahrland efterträtt Elisabet Holm som sjukvårdsminister. Förslaget var emellertid en ren expediering av vad avtalet med landstingen förutskickade, ett avtal som tidigare anmälts och godkänts av riksdagen. Helt följdriktigt godtog också moderaterna förslaget i riksdagen. Jag har velat redovisa denna historik, då man i den allmänna debatten lätt kunnat få intrycket att folkpartiet varit pådrivande för att differentiera avgifterna. I själva verket var vi länge starkt tveksamma. Men vi godtog det framförhandlade avtalet, som gav landstingen samma rätt som kommunerna redan hade. Därmed fanns nämligen förutsättningar för en likvärdig behandling av patienter i åldringsvård och långtidsvård. Och det var ett klart framsteg jämfört med den dåvarande ordningen, oavsett vilken typ av avgifter man ville ha i vården. Och har man en gång varit med om att godkänna ett avtal, kan man inte utan vidare springa ifrån det. Om man vill ändra på systemet förutsätter det en ny förhandlingsomgång. Den ena parten kan inte riva upp överenskommelsen ensidigt. När rätten infördes underströks i såväl propositionen som utskottsbetänkandet att stor hänsyn måste tas till patienter med särskilda förhållanden. Det gällde i första hand tre olika kategorier. De som för sin rehabilitering behövde behålla sin bostad borde få jämkning av det skälet. De som hade hemmavarande make/maka borde få jämkning för att vederbörande skulle kunna leva kvar i normala förhållanden. Hänsyn skulle också tas till unga förtidspensionärers möjligheter att spara för sin framtid. Jag tror att man kan säga att om i tillämpningen de hänsyn som regeringen och riksdagen utgick ifrån hade tagits, hade inte tanken på att riva upp beslutet väckts. Nu gäller det därför i första hand att försöka rätta till de orimligheter som finns. Men utskottet har klart slagit fast, att om det visar sig att det nuvarande systemet inte går att anpassa till de krav som ställs, får man ompröva beslutet. Men det är ingen lösning att återvända till den gamla ordningen. Det gör bara saken värre. Har man alltså träffat ett avtal och vet man att den gamla ordningen var dålig, då finns det två goda skäl att avvisa reservanternas propåer. Men utskottsmajoriteten låser sig inte i någon prestige utan är beredd att, i den utvärdering som nu har startat, dra de slutsatser som man kan dra av de erfarenheter som vunnits ute i landstingen. Det är av naturliga skäl bara de problem som kommit upp vid tillämpningen som uppmärksammats av kritikerna —- inte att många patienter faktiskt har fått det bättre. Från Värmlands läns landsting redovisas att en tredjedel av patienterna fått en lägre avgift än de annars skulle ha haft. Samma är förhållandet också i andra landsting. I Värmlands läns landsting tas vidare de differentierade avgifterna inte ut i akutvård. Det finns alltså mycket som landstingen kan lära av varandra, och jag förutsätter att det är vad som nu sker. Trots allt har det här systemet varit i kraft endast en kort tid, och politikerna i de olika landstingen bör vara i färd med att lära av varandra för att rätta till och röja undan de orimligheter som finns här och där. Det bör alltså noteras att med moderaternas förslag — och f. ö. också med det förslag som väckts av en socialdemokratisk motionär — skulle patienter med lägre inkomster få höjda avgifter, om man återgår till det gamla systemet. Vidare menar dessa förslagsställare att man skall avveckla den fria sjukvården för pensionärerna. De skälen är tillräckliga för att visa att man inte utan vidare kan kasta sig in i ett sådant system. Det måste föregås av ingående prövning och diskussioner med inblandade parter. Nu har fru Sigurdsen tillsatt en arbetsgrupp. Utskottsmajoriteten utgår ifrån att denna arbetsgrupp har rätt, och t.o.m. skyldighet, att dra de slutsatser som ter sig naturliga utifrån de erfarenheter man får in, dvs. att maninte är bunden vid den nuvarande ordningen om erfarenheterna visar att en ändring är påkallad. Det vore bra om fru Sigurdsen i debatten ville bekräfta att gruppens uppdrag skall tolkas på det viset. Mitt huvudskäl för att avvisa reservanternas inställning är alltså rättvisa mellan olika pensionärer. Det går inte, menar jag, att leva med ett förhållande där den ena patienten, med samma ekonomiska villkor som en annan, får betala flera hundra kronor mer för likvärdig vård. Man kan inte levä med ett sådant förhållande. Vill man se över de differentierade avgifterna i landstingens vård måste man också se över dem i den kommunala åldringsvården. Det hade vid närmare eftertanke egentligen varit naturligt att gruppen som nu skall följa tillämpningen av de differentierade avgifterna hade fått uppdraget att också gå i diskussion med Kommunförbundet om avgiftssättningen i den kommunala åldringsvården. Jag vill därför gärna till fru Sigurdsen ställa frågan om hon är beredd att utvidga uppdraget för arbetsgruppen på det viset att tanken på att ha en likvärdig behandling av patienter hålls kvar, oavsett vilken sjukvårdshuvudman som råkar stå för den vård patienten får del av. Till moderaterna vill jag naturligtvis ställa frågan om de också är beredda att se över de differentierade avgifterna i vården över huvud taget. Vi har ju sådana avgifter inte bara i åldringsvården utan också inom barnomsorgen. Fru talman! Med hänvisning till det jag här har anfört vill jag yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets yrkanden.

Fru talman! Utan att blinka en enda gång står Ingemar Eliasson här och förespråkar att vi skall behålla systemet med de differentierade vårdavgifterna — ett system som är djupt orättvist och kränkande för dem som drabbas av det. Talar inte folkpartiet jämt och ständigt om individens frihet? Driver man inte en kampanj här i riksdagen, där man interpellerar om olika slag av mänsklig frihet och om individens frihet? Hur går det ihop med individens frihet att få sina personliga behov granskade av en särskild nämnd? Är det detta som folkpartiet menar med individens frihet? Ingemar Eliasson förespråkar också att landstingen skall ha ansvaret att ta ut pengar av patienterna. Men vi har ju fått det omvittnat här att landstingen har misskött den uppgiften. De har i det ekonomiska läge som de har befunnit sig i varit mer intresserade av att få in pengar som ett tillskott till kassan än att titta på vad det har inneburit för patienterna. Om man värnar om landstingens ekonomi — ja, då borde Ingemar Eliasson i stället verka för att landstingen skulle få tillbaka de skattepengar som den regering han ingick i beslutade att konfiskera från landstingen och kommunerna. Ställ upp på vpk:s förslag att staten skall betala igen skattepengarna till landstingen. Då behöver de inte plocka pengar från enskilda människor. Ett av Ingemar Eliassons starkaste argument för att behålla differentierade vårdavgifter var rättvisekravet, rättvisan mellan kommunalt boende på ålderdomshem och i servicehus och långvårdsboende. Men på långvården skall man inte bo. Det är en helt felaktig och farlig uppfattning. All sjukhusvård måste syfta till att patienten skall bli bättre och kunna komma ifrån sjukhuset. Det leder ju till total uppgivenhet om man skall utgå från att patienter som kommer till långvården skall bo där. Det kommer att motverka allt rehabiliteringsoch vårdtänkande inom sjukvården. Men det är tydligt att Ingemar Eliasson har sällat sig till dem som anser att patienter föredrar att ligga på långvården och spara pengar i stället för att bo i kommunen. Skulle Ingemar Eliasson själv vilja ligga på långvården och spara pengar på det sättet?
Fru talman! Jag vill till Blenda Littmarck säga att jag är klart medveten om att den standard och den service man får i olika vårdformer kan variera kraftigt. Vad jag är ute efter och tycker är rimligt är att likartad vård och likartad behandling kan beläggas med likartade avgifter. Det är ju inte så att vi lever i en statisk värld. Långvården och mentalvården är stadda i ständig förändring. Här håller olika vårdformer på att flyta samman. Vilken avgift patienten får betala skall inte vara beroende av vilken huvudman som står för vården. Det var värt sina pengar, citerade Blenda Littmarck någon patient, att få flytta till åldringsvården. Det kan ju också vara värt sina pengar att bli vårdad i långvården! När vården är likvärdig bör likvärdiga avgifter utgå — det är därför landstingen bör ha denna möjlighet, och det är därför man bör eftersträva en samordning mellan åldringsvård och långtidsvård. Vad moderaterna nu föreslår är att man skall förbjuda landstingen att försöka sig på en sådan samordning, och det är ett steg tillbaka. Det var ett klart framsteg, sade jag i mitt inlägg, att de som har de lägsta inkomsterna fick rätten till lägre avgifter. Om man går tillbaka till den gamla ordningen drabbar det många människor i mycket små ekonomiska förhållanden. Att vi införde möjligheten att ge dem en bättre ekonomisk situation tycker jag var ett klart framsteg. Vi har här i riksdagen stiftat lagen, sade Blenda Littmarck, och därför skall vi också ändra den. Vad vi har gjort är att vi har givit landstingen möjligheten att differentiera vårdavgifterna. De har inte förvaltat denna frihet, sade Blenda Littmarck, och därför skall de fråntas den. Så talar en förmyndarel Jag menar att vi kan leva med att landstingen har detta förtroende och denna frihet. De håller på med att ta bort oformligheter. Visar det sig att hela vårdsystemet bör ses över, bör det ske både hos landsting och hos primärkommuner. Då kan man inte göra så att man ändrar lagen i det ena fallet men inte i det andra. Utskottsmajoriteten är beredd att följa upp de här frågorna och ändra bestämmelserna utan någon prestigelåsning. Men vi är inte beredda att återvända till gamla orättvisor.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

Fru talman! Ingemar Eliasson fortsätter att hävda att kommunalt boende på ålderdomshem är likvärdigt med att vara intagen på en långvårdsavdelning. Den argumenteringen visar att Ingemar Eliasson inte har den minsta kännedom om hur det fungerar på kommunernas ålderdomshem eller hur en långvårdsavdelning fungerar. Inom kommunens äldrevård har man i de allra flesta fall ett eget boende — egna möbler, egna saker, man kan avgöra när man skall gå och lägga sig på kvällen, och man kan låsa om sig. På långvården är de flesta patienter hänvisade till att dela rum. De har ett skåp som går att låsa och en sänglåda — det är allt av personliga tillhörigheter. De får lägga sig när personalen har tid att lägga dem, och det finns ingen möjlighet till avskildhet och att låsa om sig. Jag tycker det är oförskämt att jämställa dessa bägge vårdformer. Den ena innebär vård och den andra ett boende. Ingemar Eliasson talar om rättvisa. Ja, fru talman, jag är medveten om att det inte finns mycken rättvisa i denna värld. Fanns det någon rättvisa skulle varje talare här som förespråkar differentierade vårdavgifter, tyngda av skam krypa från talarstolen.
Fru talman! Jag har litet svårt att förstå varför inte samma indignation visas mot orättvisorna i avgiftssystemet inom åldringsvården, om vi nu håller oss till den. Människor som får exakt samma vård betalar olika avgifter. Varför är det systemet lättare att leva med än en differentierad avgift på andra vårdområden? Jag är naturligtvis tacksam för de lektioner som riksdagen får av Blenda Littmarck och Margé6 Ingvardsson, men åtminstone några av oss här i kammaren vet sedan tidigare att det föreligger skillnader i standard och service mellan olika vårdformer. Men när vården är densamma, varför skall det då inte finnas möjligheter att ta ut samma avgifter av patienterna? Om man tycker att differentierade avgifter i det ena systemet är något orättfärdigt, varför är det då inte orättfärdigt i det andra systemet? På dessa frågor är reservanterna oss svaret skyldiga. Jag kan, fru talman, leva med den mästrande tonen i vissa av inläggen här, men jag kan inte leva med den orättvisa som den gamla ordningen innebar.

Fru talman! Den upprörda tonen i den här debatten speglar naturligtvis den stora oron ute på fältet efter det system för vårdavgifter som har införts. Ändå tycker jag att vi skall vara litet försiktiga. Om kammaren i dag fattar beslut enligt den moderata reservationen, hamnar vi i ett system där 365 dagars fri sjukvård tas bort från våra folkpensionärer. Det systemet infördes med 90 dagar år 1955, därefter skedde en ökning till 180 dagar, och nu är det således 365 dagar. Denna fria sjukvård har tillkommit efter starka önskemål från folkpensionärerna. De har hävdat att de tidigare har varit orättvist behandlade. Om vi i dag skulle anta det moderata förslaget, då skulle det bli ljud i skällan från det hållet — det kan vi vara alldeles övertygade om. Nu kommer den frågan helt i bakgrunden i dagens debatt. Moderaterna vill alltså ta 375 milj.kr. från folkpensionärerna för att kunna slopa systemet med de differentierade vårdavgifterna. Dessa infördes ju, som Ingemar Eliasson har sagt, därför att man ville åstadkomma ett rättvist system mellan dem som befinner sig på ålderdomshem resp. är i långvården. Detta var ett gammalt önskemål. Regeringsrätten hade satt sig emot det hela, och det måste skapas en lag enligt vilken landstingen gavs möjligheter att införa differentierade vårdavgifter. Nu finns denna lag och ett avtal beträffande tillämpningsföreskrifter, men varje landsting har själv rätt att hantera den här frågan som det vill. Det är väl alldeles tydligt att man handlar på olika sätt i olika landsting. Från några landsting hörs egentligen ingenting, medan det från andra landsting kommer stark kritik. När den här propositionen lades fram väckte vi från socialdemokratiskt håll en motion där vi uttalade vissa farhågor. Socialutskottet — och det är inte länge sedan, fru talman, vi fattade det här beslutet — sade att detta måste tillämpas med stor varsamhet och att rehabiliteringssynpunkten måste ägnas stor uppmärksamhet vid fastställande av avgift. Utskottet sade vidare att man inte kan bortse från att andra väsentliga synpunkter måste tas med vid bedömningen av en ung handikappads behov, såväl då det gäller bostad som i andra avseenden, än vid bedömningen när det gäller den som är intagen på ålderdomshem. Utskottet rekommenderade en nedsättning av avgiften för unga handikappade och att de måste få möjligheter till ett någorlunda normalt liv. Vi underströk igen behovet av bostad utanför institutionen och att man måste visa stor generositet vid bedömningen. Detta gäller även hemmavarande make eller barn när en familjemedlem hamnar på sjukhus. Inte minst det senare är nödvändigt. Vi har också hört i debatten att detta kan ställa till svårigheter. Därefter följde förhandlingar mellan regering och landstingsförbund och tillämpningsföreskrifter utfärdades. Lagen gav rättigheter för landstingen att införa avgifterna, men den gav dem, som jag sagt tidigare, inga skyldigheter. Enligt uppgifter som vi har i socialutskottet är det nu 18 av 26 landsting som har infört differentierade vårdavgifter. Två landsting har beslutat att inte införa dem utan tillämpar fortfarande fasta avgifter. Landstingen har alltså den friheten. Det har väckts motioner från olika håll. Vi har blivit uppvaktade i utskottet av handikapporganisationerna och av folkpensionärerna, och vi har behandlat frågan mycket ingående. Vi stryker åter under med grova streck vad vi sade när vi antog lagen. Vi begärde då från socialutskottets sida att en uppföljningsgrupp skulle tillsättas och att den skulle arbeta skyndsamt. Gertrud Sigurdsen tillsatte en sådan grupp den 20 januari i år Det är meningen att arbetsgruppen skall lägga fram sitt arbete under hösten, enligt uppgifter som statsrådet har lämnat här i kammaren tidigare. Att under sådana omständigheter ta ett beslut omedelbart, utan att invänta arbetsgruppens arbete, måste strida mot de principer vi har här i kammaren. Utskottet säger också att det inte bara är fråga om en uppföljning och en kartläggning, utan man måste också söka efter andra lösningar. Man skall ha kontakt med handikapporganisationerna och pensionärerna. Det kan väl ändå inte vara fel av oss att skriva det? Ett kort samtal i utskottet kan väl ändå inte ersätta ett längre samtal mellan regeringen och dessa organisationer? Vi säger att man skall pröva olika lösningar, och vi kräver också att man skall komma tillbaka till riksdagen med den här frågan. Vi säger också att det brådskar. Jag tycker att riksdagen under sådana omständigheter kan vara helt lugn. Frågan ligger i säkra händer. Det undersöks ytterligare hur bestämmelserna tillämpas. Vi är beredda att ändra oss om det behövs. Vi håller hela frågan öppen till dess att man har gjort utvärderingen och prövat andra lösningar. Jag vill till slut säga att jag inte tror att man kan återgå till det gamla systemet. Som utskottets värderade ordförande Ingemar Eliasson har sagt skapar man då nya orättvisor. Det måste väl ändå vara så, fru talman, att rättvisan skall leda oss. Den inkomstprövning som görs skall naturligtvis, om det här systemet bibehålles, vara generös. Den får inte vara kränkande, har vi sagt i utskottet. Med de riktlinjer som utskottet har slagit fast inför den fortsatta behandlingen tycker jag att riksdagen kan känna sig trygg. Frågan kommer att föras vidare till en lösning som jag hoppas att vi alla kan sluta upp omkring.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

Fru talman! Evert Svensson talar länge och varmt om landstingens självständighet, att det är landstingen som har att besluta om differentierade vårdavgifter. Själv är jag landstingspolitiker sedan tio år tillbaka, och jag vet att när man ute i landstingen vill komma ifrån en besvärlig fråga, hänvisar man alltid till att det är riksdagen som har den avgörande beslutanderätten och att landstingen bara verkställer vad riksdag och regering har beslutat. När nu Evert Svensson försöker att skjuta över ansvaret för de differentierade vårdavgifterna helt på landstingen, kan det inte finnas någon annan förklaring än att han själv vill avsäga sig sitt ansvar. Evert Svensson säger också att vi skall vänta på arbetsgruppens utvärdering, att frågan är i säkra händer och att vi kan känna oss trygga. Men, Evert Svensson, pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna har redan givit socialutskottet sin mening till känna om hur de differentierade vårdavgifterna har fungerat, och de har krävt att systemet skall avskaffas. Om socialutskottet inte har brytt sig om dem den här gången, vad finns det då för garantier att utskottet skall bry sig om dem nästa gång, när handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna upprepar samma krav? Stockholms arbetarekommun har enhälligt sagt att systemet skall avskaffas. Tror inte Evert Svensson på Stockholms arbetarekommun heller? Jag tycker inte att jag kan känna mig trygg och i säkra händer, om den här frågan även i fortsättningen handläggs på det sätt som hittills.

Fru talman! När jag hör Blenda Littmarck undrar jag om hon följt den långa diskussion som föregick utskottets ställningstagande. Det är en lång historia, med regeringsrättens beslut och landstingens önskan att ta ut differentierade avgifter. Man såg skillnaden mellan den som låg på långtidsvården och den som — kanske i ett rum i ett hus alldeles intill — var intagen på ett ålderdomshem. Man kunde inte bortse från att den ena personen fick betala hög avgift, medan den andra samlade på sig pengar år efter år. Detta problem tilltar ju i och med att ATP och pensionerna har ökat. Det verkar som om Blenda Littmarck inte varit med om förhistorien. Faktum kvarstår att man vill ta 375 miljoner från pensionärerna för att ekonomiskt klara saken. Jag tycker inte att man skall välja den vägen. Om vi skulle genomföra det förslaget, skulle vi snart få frågor om vad riksdagen verkligen beslutat i detta ärende. Vi skulle säkert få uppvaktningar från både PRO och den organisation som Blenda Littmarck tillhör. Till Margé Ingvardsson: Jag medger att det här är ett kompetensproblem. Riksdagen och regeringen kunde naturligtvis låta landstingen få fritt fram. Vi kunde säga att landstingen har rätt att ta ut differentierade vårdavgifter om de vill. De kan också avstå från dessa om de vill. Vi kunde ge dem den rätten. Vi har alltså inte lämnat över ansvaret helt och hållet. Därför har vi faktiskt gått in på landstingens kompetensområde. Allt vad vi sade förra gången — det är inte fullt två år sedan vi tog beslutet — understryker vi i dag. Vi säger, att så här får man inte handla. Vi har alltså begärt att arbetsgruppen skall få arbeta vidare, och vi ger den ytterligare direktiv — om jag får uttrycka det så hårt.
Fru talman! Jag vill fråga Evert Svensson: Vem är det som skall ta ansvaret för systemet, när det visat sig att landstingen inte har skött detta på ett tillfredsställande sätt? Det måste vara riksdagen. Vårt förslag går ut på att riksdagen avskaffar landstingens rätt att ta ut differentierade vårdavgifter. Vi vill gå tillbaka till det gamla systemet, där pensionärerna får vistas fritt på sjukhus det första året de är sjuka. Det har gång på gång omvittnats här i dag, att flera pensionärer haft så låga inkomster att man varit tvungen att bevilja dem jämkning i förhållande till den avgift som tas ut för icke-pensionärer. Detta visar alltså att vi borde återgå till det gamla systemet. Sedan faller även Evert Svensson in i det fula resonemanget, att våra pensionärer ligger på långtidsvården och samlar på sig förmögenheter. Innan man gör ett sådant uttalande tycker jag att man måste ha en undersökning att hänvisa till. Hur många pensionärer är det som ligger på långvården och har samlat på sig förmögenheter? Om det är många, finns det all anledning för socialdemokraterna att ställa sig bakom vänsterpartiet kommunisternas förslag om en skärpt förmögenhetsbeskattning. Det är den vägen som vi skall komma åt de stora förmögenheterna, inte genom att från pensionärerna plocka avgifter för sjukvård.

Fru talman! Jag vill till slut påpeka att om detta beslut skall ändras i den riktning som reservanterna vill kan man inte underlåta att också gå in på kommunernas område och de differentierade vårdavgifterna på servicehus med helinackordering. Jag finner det uteslutet att man kan ha denna skillnad mellan två olika vårdsystem, mellan två människor som kanske vistas mycket nära varandra i en kommun. Vi håller också på att integrera åldringsvården i kommunerna. Vi kommer alltså närmare detta problem. Det är klart, Margé6 Ingvardsson, att det är riksdagen som har det övergripande ansvaret för svensk hälsooch sjukvård. Det är därför som vi också har uttalat så många reservationer — om jag får uttrycka det så — i vårt betänkande, både för två år sedan och i dag. Jag sade i mitt anförande att detta naturligtvis är en kompetensfråga. Också Ingemar Eliasson var inne på det. Hur mycket ansvar skall man lämna till landstingen, och hur mycket ansvar skall riksdag och regering ta? I sista hand är det ändå — därom bör det väl inte råda någon tveksamhet — Sveriges riksdag och regering som har det övergripande ansvaret. Det är anledningen till att vi så ingående har kunnat behandla denna fråga.

Fru talman! Det beslut som vi nu diskuterar tillkom — som det har framhållits här — för att skapa bättre samstämmighet mellan avgifterna på ålderdomshem och inom långtidsvården. Jag tillhör dem som i landstingsarbetet — där jag har varit verksam i ungefär 22 år — upplevde hur orättvist dessa avgifter slog. Vi har i mitt landsting tidigare tillämpat systemet med differentierade vårdavgifter, och efter riksdagens beslut har vi igen använt oss av detta system. Som det har sagts förut har åldersoch förtidspensionärer enligt lagen om allmän försäkring avgiftsbefrielse vid sjukdom under sammanlagt 365 dagar. Därefter garanteras patienten, enligt det differentierade avgiftssystemet, ett minsta belopp för sina personliga behov. Endast patienternas egna inkomster efter skatt skall läggas till grund för vårdavgiften. Dessutom äger patienten alltid rätt till sex avgiftsfria dagar vid varje nytt tillfälle. Den grupp som är, som man säger, utförsäkrad utgör enligt de senaste beräkningarna som Landstingsförbundet har gjort 4,3 20 av åldersoch förtidspensionärerna. När vi tittar litet grand på hur systemet har tillämpats tycker jag att det framgår att den debatt som dragits i gång både utanför detta hus och inom huset är mycket obalanserad. Om vi tar de landsting som nu har genomfört detta system ser vi att det är väldigt många som har fått lägre avgifter. Jag kan åberopa mitt eget landsting, där en väsentlig del av denna grupp utförsäkrade nu har fått lägre avgifter. Värmlands läns landsting har tidigare åberopats. I Stockholms läns landsting, Blenda Littmarck, är det enligt uppgift 20 90 av denna grupp som har fått lägre avgifter, och i Kalmar läns landsting är det ungefär 25 90. Det är ett bättre socialt anpassat system än det gamla. Men då säger Blenda Littmarck, som tar upp ett par exempel, att det är ett osolidariskt system. Det har också talats om det orimliga systemet. Är det så orimligt och osolidariskt, Blenda Littmarck, att människor som under hela sitt liv har arbetat hårt, haft små inkomster och har en låg pension får litet lägre avgifter; ungefär 30 90 har fått lägre avgift? Det är ju det som Blenda Littmarck och ni andra angriper med ert resonemang. Om vi skulle följa det system som moderaterna föreslår skulle dessa pensionärer betala 40 kr. per dag, som övriga inom sjukförsäkringen betalar. Vi har i dag ungefär 13 miljoner vårddagar. Det betyder att dessa grupper skulle få betala 520 miljoner per år. Det är en högre summa än den moderaterna har i sin motion. Samhället skulle alltså få in 520 miljoner ytterligare från dessa människor, och de skulle inte få en sekund på sig för omställningen utan måste betala från första dagen. Det har varit en diskussion om ålderdomshemmen och långtidsvården. Vi har de differentierade avgifterna på ålderdomshemmen. Och visst finns det skillnader. Det är inte alla som bor i servicehus och kan klara sig själva i stor utsträckning.

Det har gjorts ett väldigt stort nummer av detta att inkomstuppgifter skall lämnas. Det är ett sårande inslag, säger Blenda Littmarck. Ja, men är det mer sårande än när de 688 000 folkpensionärerna måste redovisa sina inkomster för att få kommunalt bostadstillägg? Det är ju på samma sätt, så det blir ingen större skillnad. När det gäller moderaternas motioner har ju ändock den ena av dessa tillgodosetts av utskottet, där det begärdes en utvärdering. Jag har egentligen litet svårt att förstå moderaternas reservation. Jag vågar säga att den är mycket luddig och motsägelsefull. Jag måste säga att jag tycker att moderaterna talar med dubbel tunga i det här fallet. När vi i olika sammanhang föreslagit omfattande besparingar i statens utgifter säger ni — bl.a. sade Blenda Littmarcks partiledare det när han var i Alvesta för några dagar sedan, närmare bestämt samma dag som vi fattade beslut i socialutskottet — att det innebär att vanligt folk skall betala mer för den service som de får. I gengäld vill ni att de ska få behålla mer av sin inkomst. Kravet på att man skall betala högre avgifter drivs både i landsting och kommuner, Blenda Littmarck. Men jag tycker då att moderaterna måste bestämma sig för vilket system de vill ha. Skall folk betala högre avgifter eller skall de inte göra det? I det fallet vet jag inte riktigt vad reservationen innebär, men jag utgår ifrån den motion som Blenda Littmarck står bakom, och jag finner då att moderaterna vill införa ett system där de 365 fria dagarna tas bort från de gamla och vårdavgifter sätts in från första vårdtillfället. Detta innebär att de lägre inkomsttagarna får betala en betydligt högre avgift än de gör i dag. Jag tycker att man bör diskutera också det förhållandet. Vi gör tydligen inte samma tolkning av begreppet solidaritet. Att de som har bättre betalningsförmåga betalar något mer för att hjälpa dem som har det sämre ställt är sådant som jag lägger in i begreppet solidaritet. När det gäller de fall som har redovisats handlar ju de om sådant som vi måste ändra på. Blenda Littmarck angriper principen bakom systemet, men det är inte principen som det är fel på, utan det är tillämpningen av systemet. Vad vi skall ägna oss åt är att rätta till de felaktigheter som har begåtts och inte att angripa principen. Också inom övriga försäkringssystem förekommer många överklaganden. Det kan vara personer som anser sig ha blivit orättvist behandlade och som också har blivit det ibland — man får utreda det speciella ärendet. Men det är då inte systemet det är fel på, utan det är tillämpningen. Så är det även i det här fallet. I socialutskottets skrivning har vi ytterligare understrukit vad vi var med om att besluta för ett par år sedan. Elisabet Holm var som sagt sjukvårdsminister, och förslaget grundade sig på en överenskommelse med Landstingsförbundet. Karl Leuchovius, som då var aktiv inom Landstingsförbundet, och ledamot av socialutskottet, var en stor tillskyndare av systemet. Att man sedan funnit att tillämpningen av det i ett och annat landsting blivit alltför hård får inte betyda att man genast skall vara beredd att förkasta systemet. Det anser jag vara felaktigt. Låt oss i stället se till att den arbetsgrupp som sjukvårdsministern har tillsatt får göra den noggranna undersökning och utvärdering av systemet som socialutskottet uttalar sig för. Fru talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Rune Gustavsson framhåller att han tycker att systemet är bra och att de personliga behoven för patienterna garanteras men att det är tillämpningen av systemet som är fel. Vi tycker inte att det är fel att folk lämnar inkomstuppgift, men jämkningsförfarandet går ju ut på att patienterna skall motivera varför de behöver behålla mer pengar. De måste skriva till en särskild nämnd och be att få pengar till hårvård, biobesök, cigaretter osv. Det är det som är förnedrande i systemet. Rune Gustavsson talar som om detta gällde enbart ålderspensionärer, men det gör det ju inte alls. Det gäller framför allt en stor grupp yngre handikappade människor. Det är många gånger de som får gå igenom detta förnedrande jämkningsförfarande. Systemet leder till att vi i landstingen får en ökad administration och byråkratisering. Som ett exempel kan jag nämna att man i Stockholms läns landsting för att administrera systemet med differentierade vårdavgifter fick inrätta 23 nya tjänster och skaffa en ny datorutrustning. Det är inte bara tillämpningen som är fel, det är hela systemet som är fel. Och, Rune Gustavsson, trots att det fanns en stark skrivning från socialutskottet för två år sedan när frågan behandlades lyckades inte landstingen ta fasta på skrivningen och tillämpa systemet så som riksdagen då hade avsett. Det finns ingen garanti för att man med en stark skrivning i år uppnår det man säger sig vilja uppnå. Debatten, säger Rune Gustavsson, är överdriven och obalanserad. Tycker Rune Gustavsson att handikapporganisationernas och pensionärsorganisationernas redovisning av hur systemet har drabbat är överdriven och obalanserad?
Fru talman! Blenda Littmarck kan inte förstå hur jag kan påstå att det här systemet som Blenda Littmarck företräder — vilket system det är har jag ännu inte riktigt kunnat läsa ut ur den här reservationen — kan medföra högre avgifter. Vi har i dag det systemet när det gäller differentierade avgifter att man går ned till noll, och det finns de som hamnar där. Men ni talar om 30 kr. eller vad det nu kan vara. När det gäller det sjukpenningbaserade systemet vet jag inte riktigt vad man lägger in i det. Rättvisa i ett system är ju ändå att man tar hänsyn till vederbörandes betalningsförmåga, och det är detta man gör med ett differentierat system. Jag rekommenderar Blenda Littmarck att ta del av det material som finns på Landstingsförbundet och inom de olika landstingen. Se efter där hur systemet har slagit! Jag kommer så till jämkningsförfarandet. Tydligen har Stockholms läns landsting litet annorlunda tillämpningsföreskrifter än man har ute i landet. Jag har fått de informationerna att man inte tar in sådana uppgifter, och det har vi aldrig avsett när vi gjort detta uttalande från riksdagens sida. När de som sitter i landstingen är medvetna om att det är en sådan tillämpning får de se till att det inte blir så. Jag vill säga till Blenda Littmarck att det numera är så att moderaterna har ett ganska stort inflytande i de olika landstingen, och då bör de vid bedömningen se till att man tar bort de här otympligheterna. Jag anser alltjämt att den här debatten är snedvriden. Man har tagit fram ett antal fall där människor drabbats på grund av tillämpningen. Jag vill inte alls förneka att det är så. Men man diskuterar aldrig den stora grupp — omkring 30 20 — som får lägre avgifter. Därmed har man skapat en bättre rättvisa, en ökad solidaritet.

Fru talman! Det är inte säkert att 70 20 fått högre avgifter. Genomsnittsavgifterna är exempelvis här i Stockholm 56 kr., i Jönköping 55 kr., i Kalmar 52 kr., i Kristianstad 55 kr., i Värmland 49 kr.

Fru talman! Det finns som bekant ungefär 2 miljoner pensionärer i vårt land. Av dem är drygt 300 000 i dag förtidspensionärer. De har alla det gemensamt att de har fri sjukvård under 365 dagar. De som är sjuka mer än sammanlagt 365 dagar blir utförsäkrade. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det bland just dessa 70 000 utförsäkrade pensionärer — det ligger i sakens natur — samlas oerhört mycken sjukdom och stort vårdberoende. De olika sjukdomsbilderna varierar starkt i gruppen. Det finns här människor som är långvarigt sjuka, kanske i en obotlig sjukdom som ger ett ständigt vårdbehov. Det finns också grupper som, på grund av kronisk sjukdom eller sviterna efter en trafikolycka eller en olycka på en arbetsplats, åker in och ut på akutsjukvården. Det är ofta unga människor. Jag vill erinra om att 40 000 av förtidspensionärerna är under 40 år. Det går ganska fort för denna grupp att bli utförsäkrad. De som tillhör gruppen utförsäkrade pensionärer har således en sak gemensam: de är sjukare och de är mer beroende av vård och omsorger än andra människor i vårt samhälle. Många av dem för en oavbruten kamp för att bibehålla så mycket som möjligt av det liv de har levt tidigare; det gäller för deras egen del och det gäller också i relationerna till de anhöriga. Det är dessa grupper vi nu diskuterar. Och det är dessa grupper som, i motsats till alla oss andra, skall betala differentierade vårdavgifter — avgifter som innebär att man skall betala efter sin personliga betalningsförmåga. När systemet infördes skedde det främst med motivet att man ville komma åt den ansamling av förmögenheter som man menade fanns hos patienter inom långvården. Riksdagen uttalade i sammanhanget mycket klart att systemet skulle tillämpas med varsamhet. Särskilt skulle man beakta behovet av rehabilitering samt behovet att behålla bostäder och se upp med de anhörigas situation. Nu har systemet tillämpats under något år, och erfarenheterna börjar komma. Samtidigt växer kritiken baserad på dessa erfarenheter snabbt. Jag tycker att det är på sin plats att inför kammaren sammanfatta den kritik som berörda organisationer — det var den samlade pensionärsoch handikapprörelsen — lade fram inför socialutskottets behandling. Kritiken kan sammanfattas i åtta punkter. De differentierade vårdavgifterna drabbar de sjukaste och mest vårdbehövande i vårt samhälle och är därmed orättvisa. Systemet strider mot principen om en sjukvård på lika villkor. Den jämförelse som görs mellan långvård och ålderdomshem har betydande brister. Det handlar exempelvis inte enbart om långvård. Det handlar om sjukvård generellt. Det har tidigare sagts att jämförelsen mellan långvård och vård på ålderdomshem har betydande brister. Inom sjukvården finns det ett helt annat regeltvång, och man har inte friheten att utforma sitt liv personligt. Systemet verkar rehabiliteringsfientligt i den meningen att höga avgifter undanrycker den ekonomiska grund som behövs t.ex. för att behålla en bostad eller för att ägna sig åt sådant som man tycker om. Systemet har tillämpats på ett kränkande sätt. Det finns en mycket klar redovisning av detta. I den utredning som görs ifrågasätts de personliga intressen och böjelser som människorna har, och i den känsliga situation som den sjuke befinner sig i upplevs detta som kränkande — det är inte så konstigt. Den hemmavarande maken har i många fall drabbats av en väsentlig standardförsämring. Systemet leder vidare till en betydande byråkrati, och det tillämpas olika mellan landstingen — ja, t.o.m. olika från handläggare till handläggare inom ett och samma sjukvårdsområde. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta kritiken från PRO, SFRF, HCK och DHR, som är den samlade pensionärsoch handikapprörelsen. Det finns anledning att ta mycket allvarligt på den kritiken. Jag kan försäkra att dessa organisationer prioriterar frågan om differentierade vårdavgifter som en av sina allra viktigaste socialpolitiska frågor just nu. Det sker trots att organisationerna sannerligen har många andra bekymmer just för tillfället. Hur resonerar då utskottet i den situation som råder? Jag tycker det är uppenbart att riksdagen aldrig avsåg att det skulle bli på detta sätt. När man i betänkandet redovisar sina synpunkter finner man plats för att återge en del av den kritik som organisationerna har framfört, och jag får intrycket att man tar allvarligt på den.

Det är också viktigt att det finns ett konkret uttryck i utskottsbetänkandet för att man kan tänka sig en systemförändring, om det visar sig nödvändigt med en sådan. För min egen del har jag deltagit i utskottets beredningsarbete, och jag har haft möjlighet att påverka den skrivning som har blivit den bestående. Jag är övertygad om att en systemförändring är nödvändig — det är min personliga övertygelse — men jag är ändå beredd att av olika skäl avvakta den utvärdering som nu görs genom den av Gertrud Sigurdsen tillsatta arbetsgruppen. Jag känner att jag inte alls behöver oroa mig för den utvärderingen, i synnerhet som utskottet har understrukit — och jag förutsätter att detta kommer att beaktas — att utvärderingen skall ske i nära kontakt med berörda organisationer. Jag är därför övertygad om att utvärderingen kommer att verifiera den kritik som finns mot de differentierade vårdavgifterna. Rapporten från utvärderingen skall också komma inom några månader. Jag har ytterligare ett skäl för att i dag vara beredd att stödja utskottsmajoriteten i dess ställningstagande. Det är att jag personligen inte är övertygad om vilket system vi skall ha på det här området. Det vill jag ärligen redovisa. I den motion som bl.a. Margareta Persson och jag lade fram behandlade vi det system som moderaterna sedan har fört fram i en reservation. Jag vill påpeka att vi aldrig lade fram något konkret förslag om att det systemet skulle införas. Efter det att vår motion blev känd har våra organisationer noga analyserat konsekvensen av den förändringen och andra tänkbara alternativ. HCK är för sin del i dag mycket tveksam till det system som vi diskuterat i motionen. Det är möjligt att det är en återgång till det gamla systemet som är det riktiga, men jag vill för min del hålla öppet för andra tekniska lösningar. Därför menar jag att den tid som återstår fram till dess att utvärderingen redovisas måste användas konstruktivt för att analysera de olika tänkbara lösningar som finns på området. Jag utgår också från att, och det är viktigt, de landsting som ännu inte har infört differentierade vårdavgifter tar intryck av den här debatten och avvaktar höstens ställningstagande. Med detta, fru talman, är jag beredd att tillstyrka utskottets hemställan i betänkande 34. Jag gör det i förvissning om att vi i höst skall komma fram till en ordning som på ett bättre sätt skyddar och tillvaratar intressena för den här väldigt utsatta gruppen av utförsäkrade pensionärer.

Fru talman! Bengt Lindqvist höll till en början ett alldeles utmärkt anförande. Det var bra ända tills han kom in på utskottsskrivningen. Där började Bengt Lindqvist göra glidningar och undanflykter. På något annat sätt kan det inte uppfattas av oss som har hört Bengt Lindqvist i andra sammanhang tala mot systemet med differentierade vårdavgifter — i dag går han helt undfallande på utskottets skrivning. Bengt Lindqvist framhåller att utskottet tar allvarligt på det här och avser att finna åtgärder. Men, Bengt Lindqvist: tar du allvarligt på det här? Om du hade avsett att vidta de åtgärder som du tidigare har torgfört, då borde du ha deklarerat att du skall rösta på vpk:s reservation, eftersom vårt förslag är exakt detsamma som det som din egen organisation har framfört. Jag kan förstå om socialdemokraterna inte vill stödja vpk-förslag. Jag förstår att det kan vara svårt. Men jag kan inte förstå att det kan vara svårt att stödja sin egen organisations förslag. I det här fallet är detta liktydigt med vpk:s förslag.
Fru talman! Det är tråkigt att Margöé Ingvardsson inte har möjlighet att förstå mitt agerande. För säkerhets skull skall jag tala om för Margö Ingvardsson att hela mitt agerande har jag redovisat öppet på den nyligen avhållna HCK-kongressen. Det agerandet innebar att jag redan i samband med beredningen i utskottet ställde alldeles bestämda villkor för den skrivning som skulle göras, bl.a. att man skulle ge ett klart uttryck för den kritik som har framförts och att man skulle se till att arbetsgruppen genomför sitt arbete tillsammans med de berörda organisationerna samt att det skulle finnas ett klart uttryck för att en regeländring är möjlig. När jag uppnådde de resultaten i utskottets skrivning, vilket jag hävdar att jag har gjort, var jag också beredd att respektera intresset i utskottet i övrigt av att avvakta den utvärdering som är på gång och vars resultat bara är några månader avlägsen.
Fru talman! Bengt Lindqvist förklarade sig nöjd med utskottets skrivning den här gången, en skrivning som är nästan exakt densamma som förra gången. Bengt Lindqvist framhåller att det är hans förtjänst att man har fått in parentesen om samarbete med handikappoch pensionärsorganisationerna. Men, Bengt Lindqvist, vi vet ju redan vad handikappoch pensionärsorganisationerna har för inställning. Har du inte tagit del av deras uppfattning såsom den har kommit till uttryck i alla dessa skrivelser? Vi vet ju redan vad handikapporganisationerna anser om de differentierade vårdavgifterna. De kräver deras avskaffande. Jag tycker att du smiter ifrån ditt ansvar i den här frågan.
Fru talman! Låt mig först säga att jag har haft ett visst inflytande när det gäller den aktion som handikapprörelserna har ägnat sig åt för att göra klart att vi vill ha ett slopande av detta system. Vi vill ha en förändring till stånd, och det är fortfarande min uppfattning att så skall ske. Men jag har varit beredd att i det gemensamma arbete som i ett sådant här sammanhang sker i utskottet respektera att en offentlig redovisning skall göras. Men eftersom vår kritik är så viktig måste den också komma till uttryck i den offentliga redovisningen. Mot denna bakgrund var det ett viktigt krav för mig, och inte alls någon parentes, att arbetet i fortsättningen inom den tillsatta arbetsgruppen skall ske i nära samarbete med organisationerna. Om så sker är jag som sagt övertygad om att den kritik vi riktar mot systemet kommer att verifieras i utvärderingen, och då tror jag att vi politiskt sett står oerhört mycket starkare då det gäller en förändring av systemet i framtiden.